Herr talman! Herr Edström har frågat mig om möjligheterna att åstadkomma en rationell produktion av i första hand omkring 2000 eldrivna rullstolar av typ Permobil. En första serie av denna nya rullstolstyp tillverkas nu vid en skyddad verkstad i Jämtlands län. I fråga om distribution och service har ett samarbete inletts med SVCR, d. v. s. Svenska centralkommittén för rehabilitering. Genom att medicinalstyrelsen har godkänt denna nykonstruerade rullstol som statsbidragsberättigat hjälpmedel för handikappade har möjligheter skapats att föra ut den nya rullstolen på marknaden. En fortsatt produktion av rullstolen planeras, och enligt vad jag erfarit har det tagits initiativ för att bilda ett särskilt produktionsbolag för detta ändamål. Det hjälpmedel som har förts på tal i interpellationen är ett exempel bland många på hur framstegen inom medicin och teknik ger nya möjligheter att utveckla de tekniska hjälpmedlen för handikappade. De frågor som avser detta viktiga utvecklingsarbete ingår i handikapputredningens uppdrag. Enligt direktiven skall utredningen ta upp överläggningar med bl.a. SYCR rörande formerna för den fortsatta verksamheten på detta område, som även berör frågorna om produktion och tillhandahållande av hjälpmedel.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra mitt tack för det positiva svaret, Såsom jag i min interpellation anförde produceras den här diskuterade eldrivna terränggående rullstolen dels vid en skyddad verkstad i Fors kommun i Jämtland, dels även på annat håll tack vare enskilt kapitalstöd. Jag har även erfarit att den skyddade verkstaden i Fors nyligen erhållit ytterligare statsbidrag genom AMS för detta ändamål, ävensom att försök gjorts — som herr statsrådet nämnde — att bilda ett särskilt produktionsbolag för ändamålet. Såvitt jag vet har man inte ännu funnit något tillräckligt riskvilligt kapital, och det kapital som hittills ställts till förfogande har delvis dragits tillbaka på grund av medicinalstyrelsens relativt restriktiva inställning när det gäller statsbidrag till denna stol. Jag hemställer därför att herr statsrådet med uppmärksamhet följer denna fråga. Att denna rullstol är en utomordentlig uppfinning för att hjälpa rörelsehindrade handikappade att röra sig utomhus framgår ej minst därav att stora priset på Uppfinnarsalongen i Bryssel förra månaden tilldelades uppfinnaren doktor Per Uddén i Timrå för denna rullstol. Som framgår av tidningsnotiserna blev detia val mycket populärt bland övriga uppfinnare, och juryns utslag mottogs med starka applåder. Uppfinnaren planerar också att inom den närmaste framtiden erbjuda tillverkningsrätten gratis till en fabrikant i USA för att på så sätt hjälpa deras invalider på samma sätt som han gjort här i landet, där han också har ställt uppfinningen gratis till förfogande. Vi har flera eldrivna rullstolar men ingen som på samma sätt som denna klarar problemen utomhus, ojämn mark, motlut och trottoarkanter för att nämna några problem, Med andra ord den är terränggående. Den ger en svårt rörelsehindrad utomordentliga möjligheter, som man tidigare inte drömt om, att bättre närma sig den friska människans livsföring. Det är många som behöver denna nya stol. Vi har i vårt land mellan 25000 och 30000 rullstolar i dagligt bruk. År 1963 gjorde prisoch kartellnämnden på medicinalstyrelsens begäran en utredning över hur många rullstolar som behövdes, och man fann att det året hade det sålts cirka 4 200. Livslängden för en rullstol i flitig användning är inte mer än ungefär högst fem år, men alla används av skilda skäl inte så flitigt, I lågt räknat 10 procent av fallen finns ett reellt behov av sådan terränggående rullstol. Det är utgångspunkten för min beräkning att det under de närmaste åren behövs cirka 2 000. Statsrådet säger att medicinalstyrelsen godkänt denna nykonstruerade rullstol som statsbidragsberättigat hjälpmedel. Ja, det är nog sant, men det beror på hur det tolkas, och här kommer den andra motiveringen till min interpellation. Tolkningen av föreskrifterna har nämligen hittills varit mycket restriktiv. ligen kan använda annan rullstol.» Detta har hittills tolkats så, att den som inomhus och på plan mark kan använda handdriven rullstol, icke är berättigad att erhålla statsbidrag för rullstol, avsedd också för utomhusbruk. Författningens anda och bokstav borde dock i stället tolkas så, att det skulle avses att ge den handikappade det tekniska hjälpmedel, som fordras för att han eller hon om möjligt skall kunna förflytta sig som en benfrisk även utomhus. Ett mycket stort antal rullstolspatienter kan inte dra sig uppför en trottoarkant, inte heller dra sig uppför det svagaste motlut eller ta sig fram på ojämn mark. De erhåller trots detta ej statsbidrag om de klarar sig med vanlig rullstol inomhus. Det är här som en generösare tolkning av bestämmelsens innebörd borde införas. Med denna stol kan en handikappad inte bara röra sig ute, utan han kan också besöka affärer, matställen och offentliga 1okaler och röra sig ganska fritt inom ett visst samhälle. Rullstolens format är också sådant att den kan ta sig genom även relativt smala dörrar — den har en bredd på bara 68 centimeter. Den kan vända »på en femöring» och är därigenom manövrerbar i trånga utrymmen. Det är därför jag hemställer till herr statsrådet att vara behjälplig för att tolkningen av bestämmelserna för statsbidrag blir så förändrade, att rörelsehandikappade som inte på annat sätt kan röra sig utomhus blir berättigade till statsbidrag för eldriven rullstol även om de i en vanlig rullstol kan röra sig inomhus. Det är angeläget att teknikens landvinningar även fullt utnyttjas för att i görligaste mån normalisera livet för de handikappade. Jag vet inte om det behövs att man tillägger ordet »utomhus» i denna paragraf eller om bara tolkningen auktoriseras att ske på ett annat sätt.

Lärarbristen har varit och är väl alltjämt olika stor i skilda delar av landet, men inte ens i de orter som brukar anses som mycket attraktiva har man kunnat undgå att få känning av lärarbristen. Ett drastiskt exempel på de minst sagt besvärande förhållandena fick vi en gång i andra avdelningen i samband med en uppvaktning av skolmän från ett av de nordligaste länen. De skildrade situationen i mycket dystra färger. Man berättade bl.a. att skolstyrelserna där mycket noga bevakade intagningen vid seminariet i länet för att kunna förmå några av dem som inte blev intagna i seminariet att tjänstgöra som lärare. Man hoppades att dessa personer, som, även om de saknade utbildningen, i alla fall genom att söka inträde vid ett seminarium hade visat ett intresse för undervisning, skulle kunna bli lämpliga vikarier. Mot den bakgrunden måste självklart den proposition om reformerad lärarutbildning som vi nu skall behandla här i kammaren hälsas med stor tillfredsställelse, även om många säkert finner anledningar att sätta en del bockar i kanten. Propositionen, som bygger på lärarutbildningssakkunnigas betänkande, har tagit hänsyn till vad flertalet remissin Ang. reformerad lärarutbildning, m.m. stanser anfört om nödvändigheten av en större årlig utökning av lärarutbildningen än de sakkunniga hade räknat med. Sålunda föreslås i propositionen att antalet klasslärarkandidater ökas från för närvarande 2 800 till 3 200 och antalet ämneslärarkandidater från 2 000 till 2300. Med denna dock erkänt osäkra beräkning hoppas departe mentschefen att lärarbristen skall vara hävd någon gång under 1970-talet.

Det heter bl.a. i propositionen att »lärarutbildningen skall svara mot de krav som de nya skolformernas målsättning, kursinnehåll och verksamhetsformer ställer», och att därför de nya lärarna skall erhålla »förutsättningar att följa det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet».

I detta sammanhang uppkommer frågan, om denna fortbildning skall äga rum som en del av lärarens tjänstgöring eller om den skall förläggas till ferietid eller på annat sätt vid sidan av tjänstgöringen. Detta kan bli en tvistefråga, och departementschefen uttrycker sig i det sammanhanget något dunkelt. Han erinrar om att vid de senaste avtalsförhandlingarna lönefrågor m. m, som kan hänga samman med fortbildningen inte lösts. Han tillägger att enligt hans mening detta inte kommer att vara till någon väsentlig nackdel under de närmaste åren. Man kan fråga sig vad detta egentligen betyder. Jag ämnar inte ge mig in på alla de många avsnitten i propositionen. Det skulle föra alldeles för långt, och det är säkert också andra som kommer att behandla detta ämne. Som jag inledningsvis nämnde, finns det emellertid anledning till åtskilliga bockar i kanten, eller kanske man rättare skulle säga frågetecken. Propositionen är nämligen ingen fullgången skapelse, utan lämnar tvärtom en rad viktiga frågor obesvarade, vilket sannerligen inte gjort hanteringen lättare för statsutskottets andra avdelning. Det förekommer ofta, kanske allt för ofta, att departementschefen efter en del mer eller mindre vaga funderingar konstaterar att han ämnar låta skolöverstyrelsen närmare titta på saken. Ibland är det universitetskanslern som får liknande uppdrag. I andra fall är det till omväxling både skolöverstyrelsen och <:universitetskanslersämbetet som gemensamt skall få i uppdrag att lösa gåtorna.

Det hela blev en mycket lång lista över betydelsefulla frågor som inte är klarlagda utan som skjuts på framtiden. Vad riksdagen i dag kommer att besluta är således i långa stycken en hemlighet, som kommer att uppenbaras först efter det att skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet fullgjort sina omfattande uppdrag. Det är naturligtvis ett föga tillfredsställande förhållande. av lärarutbildningen är det, såsom framhålles i folkpartiets motion, inte fråga om någon större revolution. I stort seit är det fråga om en anpassning till nuvarande förhållanden med minsta möjliga ekonomiska följdverkan för samhället. Det sista är ju ganska förklarligt i en ekonomisk situation som den vi nu befinner oss i. Vad som händer är att ett par lärarhögskolor tillkommer, ett antal seminarier byter namn till lärarhögskolor, avsedda för enbart klasslärarutbildning. Tre seminarier kommer att kvarstå för sådan lågstadielärarutbildning som bygger direkt på grundskolan. Klasslärarutbildningen avses visserligen få yrkesutbildningskaraktär, men reformeringen av ämneslärarutbildningen läggs i stort sett på universitetskanslersämbetet.

Allt detta sammantaget har gjort att arbetet inom avdelningen varit minst sagt mödosamt.

Endast på några få punkter har som sagt utskottet inte kunnat ena sig. För folkpartiets del inskränker sig reservationerna till två områden. Det första avser de allmänna och speciella behörighetskraven för tillträde till klasslärarutbildning. I propositionen har föreslagits att fackskolan skall utgöra den grund som man skall bygga på, även om det då skulle fordras vissa kompletteringar. Vi reservanter — på den punkten är det folkpartiet och högern som står bakom reservationen — har ansett att det be hövs någonting ytterligare. Det är för närvarande så, att nio av tio som tas in på lärarhögskolorna har studentexamen. Det vittnar, menar vi, om att det är så pass höga krav, när man tänker välja denna bana, att gymnasiet bör ligga i botten. Vi har för vår del emellertid inte avvisat fackskolan.

Det andra området gäller adjunktutbildningen, där det i en rad motioner har framhållits, att den i propositionen föreslagna studietiden knappast kan anses tillräcklig för adjunkter på gymnasiestadiet. I bl.a. folkpartiets partimotion understrykes att en så kort utbildningstid inte kan godkännas, utan att ett nytt förslag efter ytterligare utredning bör framläggas. Närmast avser då motionärerna och reservanterna att de blivande adjunkterna får samma utbildning under de tre första åren och att därefter för adjunkter, som avser att tjänstgöra på gymnasiet, ett år skall tillkomma. Nu måste i detta sammanhang erkännas att propositionen även i detta stycke är oklar. Där talas om studietid, normalstudietid och praktisk studietid. Under diskussionerna i avdelningen dök plötsligt också upp ett nytt begrepp, nämligen undervisningstid. även om det som bekant inte är alldeles ovanligt att man också bör läsa mellan raderna, fordras det ju för sådana övningar i varje fall några häntydningar för att resultatet skall bli något så när tillfredsställande. Begreppet <undervisningstid finns emellertid inte antytt i propositionen med en enda rad eller ett enda ord. Såvitt reservanterna har fattat saken, skulle undervisningstid innebära den tid då den studerande erhåller handledning och undervisning av lärare, Studietid skulle därmed innebära den tid som den studerande faktiskt använder för att uppnå betyg. Skillnaden mellan den faktiska studietiden och utbildningstiden utgör då den tid under vilken den studerande på egen hand ägnar sig åt studier för att nå fram till betyg. Onekligen verkar detta begreppsförvirring. För att, som vi tror, i någon mån råda bot på denna har reservanterna sökt skapa en smula reda i det hela genom att tala om något, som vi kallar för lärarledd studietid. Reservanterna har därvid kommit till den bestämda uppfattningen att en lärar ledd studietid om tre år inte kan vara tillräcklig för uppnående av fullgod kompetens för adjunkttjänst. Reservanterna föreslår därför, att man vid den fortsatta utredning som förutsättes i propositionen bör utgå från en lärarledd studietid på fyra år för den som avser att förvärva behörighet för tjänst på gymnasiestadiet. Herr talman! Med detta relativt korta inlägg i denna viktiga fråga ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 7;

Herr talman! Under de år som herr Edenman har lett ecklesiastikdepartementet har riksdagen fått sig förelagd och också fattat beslut i en rad för undervisningsväsendet väsentliga frågor.

Jag erinrar om gymnasie-, fackskoleoch universitetsreformerna. I vissa fall har man dock naturligtvis varit tvungen att hänskjuta frågor till fortsatta analyser.

Det är nästan förvånansvärt att en proposition läggs fram med så många öppna frågor. Det har sagts mig — jag har inte själv exakt räknat dem — att skolöverstyrelsen har fått närmare ett trettiotal speciella utredningsuppdrag, och därtill kommer uppdrag som lämnats till universitetskanslers ämbetet och vissa andra. Man kan tala om »Edenmans ofullbordade». Det är beklagligt med tanke på att det här rör sig om en nyckelgrupp, en grupp som skall leda utbildningen för bortåt en miljon människor. Jag kan väl i och för sig instämma i många av de synpunkter som har framkommit beträffande behovet av rationalisering inom <utbildningsväsendet. Det är alldeles uppenbart att det är en utomordentligt kostsam process för samhället, och det är alltså viktigt att vi försöker ekonomisera denna i största möjliga omfattning. Om vi är överens om att det finns ett starkt behov av rationalisering inom undervisningsväsendet, är emellertid propositionen i den här frågan inte något bevis för att ratio har förekommit i skrivandet av den. Jag tror att det viktigaste över huvud taget när det gäller att förbilliga undervisningen är att om möjligt förkorta utbildningstiden för eleverna eller, där det visar sig behövligt att utöka kunskapsgivandet, att kunna göra detta inom ramen för redan befintlig undervisningstid. Det kan över huvud taget inte vara riktigt att angripa den frågan på lärarplanet. Läraren är ju vad jag vill kalla för det rationaliseringsinstrument som vi skall använda i den här aktiviteten, och då duger det sannerligen inte att arbeta med slöa instrument, om vi skall kunna åstadkomma det resultat vi vill uppnå. Tvärtom skulle jag vilja säga att till lärare skall vi försöka få de bästa av de bästa. Hela undervisningsstandarden och viljan att lära vilar ju i så hög grad på lärarna. I viss mån är en lärare i en unik situation i jämförelse med de flesta andra yrkesutövare här i samhället, eftersom han i sin faktiska gärning inte arbetar i ett lag utan har till uppgift att ensam leda sin klass. Jag har i många sammanhang deklarerat relativt radikala uppfattningar beträffande undervisningsväsendet och dess omstöpning, men i det här fallet vill jag säga att propositionen synes bygga på en felsyn på hela sättet att tackla dessa problem.

Därmed får man lägga en vidare aspekt på denna proposition än enbart den som gäller lärarutbildningen i och för sig. Nu finns det en del erfarenheter redovisade från Västmanland beträffande fördelningen av elever från klass 9 när de söker till fackskola och gymnasium. Även om undersökningen har engångskaraktär kan man säga att tendensen är mycket klar, nämligen den att eleverna med de högsta betygen och högsta intelligenskvoterna söker sig till gymnasiet. Det behöver naturligtvis inte bli så i fortsättningen, men detta är det faktiska förhållande vi kan konstatera. När departementschefen nu intar den ståndpunkten att fackskolan bör vara grunden för = klasslärarutbildningen, kan man inom parentes tillfoga att han för några år sedan deklarerade här i kammaren, att så snart fackskolan blir någorlunda väl utbyggd skall den vara grund även för sjuksköterskeutbildningen. Två utomordentligt stora avnämarområden kommer därmed att knytas till fackskolan. Vad blir slutsatsen av detta? Ja, enligt min uppfattning måste det leda till en förnyad översyn och analys av hela det gymnasiala området.

Detta måste såvitt jag förstår bli konsekvenserna av den ståndpunkt som riksdagen sannolikt kommer att intaga i dag. Lärarutbildningssakkunniga har emellertid presterat en ganska utförlig motivering för uppfattningen att gymnasiala studier bör anses nödvändiga som grund för klasslärarutbildningen. Jag vill citera ett avsnitt ur den motiveringen, bl.a. för att ge en viss relief åt en liten polemik som jag strax tänker ägna mig åt beträffande herr Arvidsons särskilda yttrande, vilket man knappast kan gå förbi. Lärarutbildningssakkunniga säger: »De attityder, arbetsmetoder och kunskaper, som eleverna på lågstadiet tillägnar sig, blir avgörande för deras anpassning, utveckling och prestationer under deras fortsatta skolgång. De krav skolan ställer på lågstadiets lärare gör det därför nödvändigt att läraraspiranterna har goda personliga förutsättningar för arbete på lågstadiet och en god allmänbildningsgrund. Utbildningen bör fördenskull bygga på helt genomgånget gymnasium.» Lärarutbildningssakkunniga utvecklar dessa tankegångar ytterligare och konstaterar att lärarna endast med den utbildningen har möjlighet att tillgodogöra sig vissa moment i lärarutbildningen. De sakkunniga uttrycker sig till och med så, att »en lägre förkunskapsnivå torde bli direkt hindrande». När herr Arvidson m.fl. i det särskilda yttrandet frångår de krav som lärarutbildningssakkunniga har uppställt — i den gruppen ingår ju även herr Arvidson — gör man det med den motiveringen att grunden är densamma för klasslärarutbildning och för ämneslärarutbildning. Nu står det ju varje ledamot av riksdagen fritt att skriva precis vad han vill i ett särskilt yttrande, och den friheten bör vi givetvis ha, men då får man också finna sig i att ta emot den kritik som kan följa därav. Herr Arvidson gör den här kovändningen — jag kan inte kalla det för Ang. reformerad lärarutbildning, m.m. någonting annat, ty det är precis vad det är — med den motiveringen att såväl departementschefen som utskottet i realiteten klart har uttalat att fackskola skall ligga till grund även för ämneslärarnas universitetsstudier. Det sägs i slutet av det särskilda yttrandet: »Vi räknar alltså med att genom departementschefens och därmed utskottets ställningstagande den gamla dualismen i lärarutbildningen kommer att upphävas...» Det heter vidare i yttrandet att kompetensutredningen endast har att »utarbeta detaljbestämmelserna» i denna fråga. Det är en fullständig missuppfattning — om det nu är en missuppfattning. Denna utredning har över huvud taget inte ett sådant uppdrag. När departementschefen under rubriken Utbildning av ämneslärare i propositionen talar om att de åberopade principerna bör gälla även för ämneslärarutbildning är dessa principer ställda i relation till de speciella förkunskapskrav som lärarutbildningssakkunniga har uppställt och ingenting annat. Det torde inte vara herr Arvidson främmande. Men här gällde det kanske mera att rädda sitt ansikte när man hoppar ifrån den uppfattning som man har. Jag har velat säga detta, ty i och för sig är det ett väsentligt argument att klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen bygger på samma bas. Enligt vår bestämda uppfattning bör här krävas gymnasium eller gymnasiala kunskaper. Vi har emellertid i reservationen gått något längre och sagt att även annan utbildning kan utgöra en grund för ämneslärarutbildning under förutsättning att man har kunskaper i relevanta ämnen enligt gymnasiets läroplan, och det är en mycket väsentlig fråga.

Vi har, herr talman, i anslutning till klasslärarutbildningen avgivit en reservation, nr 2. Den innebär att därest riksdagen inte bifaller reservation 1 yrkar vi att utbildningstiden för lågstadielärarna bör förlängas med en termin. Detta yrkande är klart sakligt motiverat genom att departementschefen i motsats till lärarutbildningssakkunniga har sagt ifrån att engelska skall ingå i utbildningen som en beredskapsåtgärd för att förbereda införande av läsning av engelska på lågstadiet. Detta kräver i stort sett en extra termin. Det är därför logiskt att vi förordar att utbildningstiden skall förlängas med en termin. Låt mig därefter övergå till adjunktutbildningen. Herr Axel Andersson har tämligen utförligt redovisat reservanternas syn på denna fråga. Det har väckts ett antal motioner och det förelåg även ett betydande antal skrivelser i denna viktiga fråga.

Jag vill i detta sammanhang peka på en synnerligen viktig fråga, nämligen den ganska stora förändring som för närvarande håller på att ske i universitetsutbildningen genom omläggningen av betygsättning och studiegång. Om det i ett visst ämne för undervisning på gymnasiet för närvarande fordras exempelvis 2 betyg, är detta inte alls detsamma som 2 av de nya betygen. Det är snarare med sanningen överensstämmande att en trea enligt de nya studieplanerna möjligtvis kan motsvara en tvåa enligt de gamla. Departementschefen har nu själv föreslagit att hela innehållet i adjunktutbildningen skall bli föremål för en förnyad översyn av universitetskanslersämbetet, vilket bl.a. innebär att det inte för närvarande finns något konkret förslag att ta ställning till. Vi föreslår därför att hela denna utbildnings innehåll får bli föremål för en fortsatt analys. Med anledning av herr Axel Anderssons yttrande att vi i huvudsak är överens med departementschefen kan jag säga, att detta är riktigt kvantitativt sett. Det finns ju ett utomordentligt stort antal punkter i detta ärende men ett relativt litet antal reservationer. Men huvudreservationerna, nämligen de som gäller dels klasslärarutbildningen, dels adjunktsutbildningen, avser de två kanske mest väsentliga punkterna. Därför är det minst sagt tveksamt om det kan sägas att vi i stort sett är överens med departementschefen. Departementschefens besparingsvilja — jag tycker att man kan spåra en sådan i detta sammanhang — har gått ut över fel grupp. Jag nämnde tidigare att endast det bästa är gott nog när det gäller lärarna och lärarutbildningen. Det är fråga om dem som skall ta hand om och fostra våra ungdomar som skall bygga vidare på det arv vi har att förvalta. Därför kan det inte vara riktigt att inte försöka sålla fram eliten av svensk ungdom till lärargärningen, som är alltför betydelsefull för att spelas bort i en allmän skolpolitisk diskussion eller för att offras på ett rationaliseringsaltare genom en rationalisering som är insatt mot fel grupp. Herr talman! Det finns en rad ytterligare punkter som skulle kunna kommenteras, men andra kommer att göra detta. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer på vilka mitt namn förekommer.

Herr talman! Jag skulle kanske vid det här tillfället inledningsvis behöva lägga ned en liten brasklapp därför att centerpartiets utskottsrepresentation på grund av sjukdom tvingats stanna i sängen. Det har därför fallit på min lott att delta i den här debatten, fastän jag inte haft en chans att delta i utskottsbehandlingen. Men vad gör man inte för den gamle magisterns skull! Han har ju ändå en stor plats i våra hjärtan och hans grundutbildning är naturligtvis av utomordentligt angeläget slag. I tidigare inlägg har här betonats att det är en stor fråga som är uppe i dag, och jag dristar mig till att delta i diskussionen därför att det också har sagts att det är dåligt material vi har som underlag för debatten — delvis svag proposition och delvis bristfälligt utskottsmaterial. Jag vet inte vad avdelningsordföranden säger om det, men det blir hans sak. Detta gör emellertid att även den som inte är fullt insatt i frågan kan delta i diskussionen. Jag börjar med, herr talman, att konstatera att det såväl i propositionen som i motionerna och utskottsutlåtandet framhålls att lärarens uppgift ingalunda bara är att undervisa utan också att vara fostrare. Såvitt jag vet är detta bland lärare en debattfråga i hög grad, men jag tror att denna mening om lärarens roll som fostrare är vitt utbredd bland allmänheten. Jag tror att det finns anledning att uppmärksamma centerpartiets uttalande i utskottsutlåtandet att ett stort ansvar för ungdomarnas fostran åvilar hemmen, Därför vill jag kraftigt understryka behovet av samarbete mellan hem och skola. I en i detta ämne väckt partimotion har centerpartiet påpekat och instämt i ett yttrande från lärarsakkunniga, att Ang. reformerad lärarutbildning, m.m. genom förskjutningen i målsättningen för skolans verksamhet, varigenom personlighetsutvecklingen sätts i centrum, blir vikten av samverkan mellan hem och skola starkare framhävd än tidigare. Det är alldeles uppenbart att här måste ett samarbete till för att uppnå bästa möjliga resultat. Den ena måste understödja den andra. När det gäller behörighetsvillkoren för tillträde till utbildning av klasslärare för lågoch mellanstadierna har — som tidigare framgått av inläggen här — meningarna i utskottet gått isär. På den här punkten har centerpartiet godtagit departementschefens ställningstagande och anslutit sig till förslaget att för tillträde till ifrågavarande utbildning skall som allmänt behörighetsvillkor gälla genomgången fackskola, gymnasium eller motsvarande. Man har tidigare betonat att det gäller att få lämpliga människor till dessa viktiga uppgifter. Detta är det primära i sammanhanget. Den fortsatta utbildningen kan sedan vara mer eller mindre omfattande, beroende på individens förmåga att smälta materialet. Man måste då konstatera att kravet på genomgång av gymnasium i och för sig inte innebär en garanti för att få fram de lämpligaste sökandena. I det här sammanhanget bör man göra klart för sig vad som i det enskilda fallet verkligen behövs av grundutbildning för att den som sedan yrkesutbildar sig skall kunna klara sina uppgifter. Hur man sedan har skaffat sig kunskaperna är inte det viktigaste i och för sig. Kvalificerade sökande skall ha rätt att åberopa sina meriter, sin utbildning, sin praktik, kurser man deltagit i o. s. v. utan att de skall behöva ha gått igenom gymnasium. Det kan inte uteslutas att fackskolan kommer att bli besökt av många ungdomar. Jag hoppas verkligen det. Under pågående utredning omgav vi fackskolan med mycket betydande förväntningar på den här punkten. Att nu göra som min vän herr Wallmark i detta sammanhang gjorde, att liksom mönstra ut fackskolan och konstatera att om man på detta sätt till fackskoleutbildning skickar betydande grupper så kommer det att krävas en total omorganisation och en helt ny syn på fackskolans och gymnasiets roll i sammanhanget, det är enligt min uppfattning att dra för hårda slutsatser av vad som har skett. Att man för över en för all del betydande men ändå med hänsyn till andra begränsad grupp till fackskoleutbildning kan inte innebära att hela systemet skulle trilla över ända. Det är tvivelsutan så att dagens fackskola bör ha rum för även denna grupp utan att ta på sig för mycket. Om skolans fostrande betydelse sade jag något inledningsvis, och jag vill gärna, innan jag går vidare, knyta an till det yttrande som skolöverstyrelsen har gjort på denna punkt. Man framhåller att vid en jämförelse mellan timplanerna på gymnasiet och fackskolans sociala linje framgår det att den senare i vissa fall ger ett bättre utgångsläge än gymnasiet. Man tar som exempel ämnet psykologi. Vidare framhålles i detta remissyttrande att man med hänsyn enbart till timtalet kan hävda att den sociala linjen ger en med gymnasiet jämförbar standard i de för klasslärarutbildningen relevanta ämnena. Då har jag från mina låt vara förenklade utgångspunkter ändå frågat mig: Vad kan man egentligen mer begära? Jag är alldeles på det klara med att det finns de som önskar gå vidare på lärarbanan, som vill bli lärare på högstadiet som gymnasielärare, och givetvis skall möjlighet beredas dem till det. Åtminstone ännu så länge erfordras som vi vet gymnasieutbildning för den som Önskar utbilda sig vid universitet, men jag är övertygad om att ungdomarna vet det och att de anpassar sig efter detta vid sitt val av skola så långt det är möjligt för dem att välja med hänsyn till trängseln vid våra läroanstalter. Det är mot denna bakgrund som cen terpartiet funnit anledning godtaga att som allmänt behörighetsvillkor för utbildning av klasslärare för lågstadiet skall gälla att sökande genomgått gymnasium, en fackskola eller äger motsvarande utbildning. Jag understryker än en gång vilken vikt de personliga egenskaperna därvidlag har, och det kan inte förändras genom att vederbörande gått igenom eller inte gått igenom gymnasium. Herr talman! I detta sammanhang har också behandlats några motioner som framlagts från centerpartihåll. I dem har förordats att riksdagen skall ges möjlighet att ta ställning till kommande förslag beträffande fast studiegång vid de filosofiska fakulteterna innan åtgärder vidtas. Om detta skriver utskottet att med hänsyn till de uttalanden som gjorts, då denna fråga tidigare debatterats i riksdagen, borde man kunna utgå från att Kungl. Maj:t framdeles finner anledning återkomma till riksdagen när det gäller principerna för fast studiegång. Jag vill gärna uttala den förhoppningen att denna utskottets bedömning skall visa sig vara riktig. I motionerna har också begärts åtgärder för att förstärka de blivande lärarnas ämnesutbildning inom humanbiologin. Utskottet förklarar sig dela motionärernas uppfattning på denna punkt, understryker vikten av att de blivande biologilärarna får en adekvat utbildning 1 humanbiologi och att över huvud taget frågor som rör elevernas fysiska och mentala hälsa får en omsorgsfull behandling vid lärarutbildningen. Jag hoppas av flera skäl att detta positiva uttalande skall ge resultat. Jag tänker på alkoholens, narkotikans och andra gifters inverkan på organismen. Behovet av insikt om förebyggande och bekämpande av infektioner är också stort. Hälsoläran rymmer flera andra väsentliga problem. Tandsjukdomarna, vissa former av cancer och hjärtoch kärlsjukdomar skulle i större eller mindre utsträckning kunna förebyggas om lä rarna fick en, som utskottet skriver, »adekvat utbildning». Vidare har vi i anslutning till departementschefens anmälan att han räknar med att läsåret inom skolväsendet i samband med övergång till femdagarsvecka skall omfatta 40 veckor, tagit upp frågan om läsårets längd. Jag skall givetvis inte göra gällande att departementschefen har fel i sin beräkning — något sådant har inte heller gjorts gällande i motionerna — men där är markerat att vi inte anser det lämpligt att ta ställning till frågan förrän skolarbetstidsutredningen avslutat sitt arbete och särskild proposition i ämnet har förelagts riksdagen. Jag vill inte diskutera hur mycket som skall läggas in i departementschefens uttalande på denna punkt, men utskottet skriver att uttalandet inte skall uppfattas som annat än vad det enligt ordalydelsen är, nämligen en anmälan om i vilken riktning departementschefen räknar med att utvecklingen kommer att gå. Utskottet vill att denna utskottets mening skall tillkännages för Kungl. Maj:t genom en riksdagsskrivelse. När det gäller fortbildningen har vi förordat utredning och förslag angående effektivisering av de studiedagar som anordnas för lärarnas fortbildning. Vi har understrukit angelägenheten av att radio och TV kommer till användning, och vi har också pekat på hur detta praktiskt skall tillgå. Vi har sålunda föreslagit att studiedagar anordnas samtidigt för en och samma skolform över hela landet och att man i stället för att lokalt anlita föreläsare skall begagna sig av televisionen för att få ut föreläsningar. Utskottet framhåller härvidlag att departementschefen har sin uppmärksamhet riktad på frågan om ökad användning av radio och TV i fortbildningen och på vikten av effektivisering av studiedagarna. Därmed skulle man kunna säga att vi i stort sett är överens. Men när man kommer fram till det faktum att radio och TV skall prövas för fortbildning av lärarna, kan det ju vara angeläget att vårt förslag tas upp till prövning. Liknande system har med framgång prövats i andra sammanhang, och jag tror att just för denna grupp, med dess goda förkunskaper och träning för intellektuellt arbete, finns det förutsättningar att på detta vis nå utmärkta resultat. Centerpartiet har även hemställt om ett riksdagsuttalande till förmån för tidigareläggning av intagning i lärarutbildningsanstalt. Som det nu är får de sökande endast en kort tid före intagningen besked om huruvida inträde beviljats dem eller inte. Detta förhållande medför problem för de sökande och för kommuner som anställt sökande till lärarutbildningsanstalt som vikarie. För de sökande kan det också innebära problem genom att svårigheter med alternativ sysselsättning kan uppstå. Utskottet förklarar sig medvetet om att den nuvarande ordningen kan medföra svårigheter och utgår från att skolöverstyrelsen, som närmare skall utforma intagningsreglerna, har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Det är en förhoppning som man bör uttala att det skall kunna gå att ordna så att de sökande till lärarutbildningsanstalt kan få besked tidigare om huruvida de antagits eller inte. I anslutning till utskottsutlåtandet har också behandlats framställningar angående ämnena familjeoch konsumentkunskap, där det begärts att en ettårig akademisk kurs anordnas, avsedd främst för vidareutbildning av hushållslärare, textillärare och barnavårdslärare. I ett särskilt yttrande har markerats att, utöver vad utskottet anfört, vi tillmäter dessa ämnen, familjeoch konsumentkunskap, stor betydelse. Jag vill endast understryka att det med hänsyn till den centrala ställning dessa frågor har i samhällsdebatten är angeläget att vi så snart som möjligt får en förbättrad och utökad utbild ning av de lärare som skall undervisa i dessa ämnen i skolan. Den behandling som motionerna fått i den omfattning jag här berört har inte föranlett någon reservation. På en punkt återfinns dock centerpartiets representanter bland reservanterna. Det gäller lärarutbildningens utformning, som tagits upp i reservationerna nr 4 och 7, där man vill till Kungl. Maj:t hemställa om att jämsides med den fortsatta prövningen av ämnesteoretisk utbildning för adjunktstjänst frågan om en adjunktsutbildning med fyra års studier skall utredas för dem som syftar till att erhålla tjänst vid gymnasiet. Från centerpartihåll har hemställts om en prövning av adjunktsutbildning i form av treårig ämnesteoretisk utbildning med inriktning på grundskolans högstadium samt ytterligare ett års studier för dem som avser att bli gymnasieadjunkter. Enligt min mening slår man på det sättet vakt om grundskolan, vilket jag anser vara av primär betydelse. Det öppnar också möjligheter för dem som så önskar att utbilda sig till gymnasieadjunkter. Jag anser detta vara en praktisk lösning. Gymnasieadjunkten får på det sättet större bredd i sin examen, vilket jag betecknar som värdefullt med tanke på utökningen av vuxenutbildningen. Genom den ökade bredden i examen får adjunkten givetvis ökade möjligheter att göra insatser även på vuxenutbildningens område. Herr talman! Låt mig sluta med att yrka bifall till reservation nr 4 och, om den reservationen inte bifalles, jämväl bifall till reservation nr 7. I övrigt ansluter jag mig till utskottets utlåtande.

Herr talman! Denna proposition innehåller egentligen bara den yttre ramen till den nya lärarutbildningen. Som redan påpekats finns det många frågor inom densamma som skall bli föremål för ytterligare utredningar i olika sammanhang. Jag skall be att få stanna vid ett par delfrågor, men kanske jag först kan tillåta mig att konstatera hur litet intresset för dessa viktiga undervisnings frågor tycks vara här i kammaren, om man ser på antalet som sitter här och följer förhandlingarna. Jag minns att jag gjorde samma reflexion för fem år sedan, när vi fattade beslut om grundskolan. Också då var det få i kammaren, och även då var det tomt på statsrådsbänkarna. Av de två saker som jag tänkte tala om gäller den ena lärarna på lågstadiet. Jag skulle helst se att de fick en utbildning på tre år ovanpå studentexamen. Jag vet att det är orealistiskt för närvarande, och jag har till nöds kunnat gå med på det vi har önskat i den reservation som gäller denna fråga. Varför skall det nu vara nödvändigt med en så god utbildning för den som är lärare på lågstadiet? Vi anser ju i själva verket att det är av den allra största vikt att man har så goda lärarkrafter som möjligt under de första skolåren, som är en mycket viktig period i barnens liv. Som herr Wallmark tidigare citerade från lärarutbildningssakkunniga, är det ju under den tiden som eleverna tillägnar sig attityder, arbetsmetoder och kunskaper som blir eller åtminstone kan bli av avgörande betydelse för deras anpassning och prestationer under hela skolgången. Läraren på lågstadiet måste inte bara behärska en alldeles speciell teknik och metodik för det allra första inlärandet. Han eller hon, som det vanligen är — måste också ha god ämnesteoretisk grund. Det är nödvändigt i dagens samhälle. Det är så mycket som barnen kommer i kontakt med. De upplever t.ex. TV-världen. De observerar, de undrar och de frågar så mycket. Och de vill ha svar. Läraren på lågstadiet måste kunna ge svar, och hon måste kunna ge vettiga svar. Även föräldrarna kommer och frågar. De undrar om skolan. Läraren på lågstadiet presenterar skolan för första gången för dem. Hon skall hålla kontakten med föräldrarna, och hon skall göra det på ett sådant sätt att föräld rarna får förtroende för skolan från början. Det har sagts mig att förr talade föräldrarna med lärarna om sådana saker som fickpengarnas storlek och när barnen borde gå och lägga sig. Nu frågar de i stället: Vad ger ni barnen i kristendomsundervisningen? Vilken är er målsättning i skolan? Det är frågor av annan valör än de tidigare, frågor som kräver betydligt mera för att besvaras, en mera kvalificerad utbildning och också en djupare bildning. Läraren skall också vara elevvårdande på det mänskliga planet. Det är också hon som i första hand har att ta upp frågan om och ta ställning till behovet av barns placering i hjälpklass. Enligt vår mening kan man inte bortse från det förhållandet att gymnasiet med sin treåriga utbildning ger inte bara en kvantitativt sett vidare kunskapsmässig underbyggnad utan också en förberedelse för fortsatta studier på annat sätt och på annan nivå än vad fackskolan ger. Det är klart att man inte skall överdriva gymnasiestudiernas betydelse, men för oss står det klart att genomgånget gymnasium ger den blivande klassläraren — även den på lågstadiet — både bättre förutsättningar att tillgodogöra sig den egentliga lärarutbildningen och större möjligheter att med gott resultat utöva sitt yrke.

Jag kan inte dela den uppfattning som herr Andersson i Brämhult var inne på i den här frågan alldeles nyss. Jag tror inte att det är detsamma om man får så att säga enstaka pilar som sträcker sig längre fram men där mellanrummet mellan pilspet sarna inte är fyllt på samma sätt som vid den ett år längre utbildningstiden i gymnasiet. »Jag tror att vi måste hämta våra lärare bland de 30 procent som mäktar gå igenom gymnasiet», har en för lågstadiet djupt engagerad lärare sagt mig. Vi behöver också ha män bland lärarna på lågstadiet. Särskilt för de skilsmässobarn som inte har någon pappafigur i hemmet är den saken av betydelse. Att ge den här kåren en god utbildning och att ge den en god status är väsentligt också av andra skäl. Nu vill lågstadiets lärare så gärna avancera vidare. Lärarna på lågstadiet har kortare utbildning och mindre kunskaper än Övriga lärare. Det är då naturligt att de vill avancera uppåt i skolstadierna. I folkskollärarnas ställe på mellanstadiet har kommit 700 småskollärare som har tagits från lågstadiet, där man sedan inte har haft att tillgå ersättningspersonal med något slag av lärarutbildning. Det förhållandet att lågstadiets elever undanrycks förmånen att under de första skolåren handledas av välutbildade lärare har genomslagskraft under elevernas hela skoltid. Det har sagts att mycket behöver göras både i fråga om undervisningen på lågstadiet och i fråga om organisationen av utbildningen av lärare på lågstadiet. En ny timplan för lärarutbildningen behövs liksom möjligheter till fördjupning t.ex. i ett sådant ämne som barnlitteratur. Den nya engelskundervisningen tar många av utbildningens timmar. Kåren vill, efter vad det har sagts mig, ha en treårig utbildning ovanpå studentexamen. Med den betydelsefulla uppgift som dessa lärare har förefaller det mig berättigat, även om jag har klart för mig att önskemålet nu inte kan realiseras. Herr talman! Innan jag övergår till den andra delen av mitt anförande är det ett yttrande av departementschefen, som jag vill fästa uppmärksamheten på. Jag gläder mig åt att departementschefen har kommit in i kamma ren. Jag klagade i början av mitt anförande över att vi hade så få åhörare bland kammarens ledamöter och att vi inte heller hade någon åhörare i statsrådsbänkarna,. På tal om lärarnas uppgifter i framtiden säger departementschefen att en tendens kan registreras, nämligen att »Lärarens uppgift som informationsgivare kommer att bli mycket mindre och övertas av nya och förbättrade pedagogiska hjälpmedel». Jag hoppas att han därmed inte menar att lärarnas egna kunskapsförråd skall minskas och att lärarnas förmåga att överblicka sitt ämne, följa utvecklingstendenserna inom detsamma och att kritiskt bedöma vad som där händer skall reduceras. Hur skall läraren annars kunna leda eleven till det mål som så lyriskt har skildrats i den av bl.a. herr Näsström och fru Myrdal i slutet på 1940-talet utgivna bok, där skalden och vetenskapsmannen Stellan Arvidson sannolikt har fört pennan.

Det förefaller mig vara en mycket vacker och riktigt lyrisk skildring av det vetenskapliga arbetet med dess förhoppningar, mödor och tjusning, med den lyckokänsla, som man når när man har vunnit något resultat, och med de stora besvikelser som man upplever när man finner att man inte har lyckats nå det mål som man var ute för att söka. Jag hoppas att den omdaning av skolväsendet som ägt rum under senare år skall bli en positiv reform i så måtto att lärarna även när det gäller den kunskapsteoretiska nivån kommer att ha en högre standard än tidigare. Det är så mycket vi inte vet i den här frågan i dag — vi vet egentligen ytterst litet om själva innehållet i den utbildning som lärarna skall få. Det vore väsentligt att vi blev lugnade på den punkten. Olika kategorier av gymnasielärare och universitetslärare har framfört allvarliga farhågor härvidlag. Herr Wallmark var inne på denna fråga och erinrade bl.a. om de nya betygens värde jämfört med de gamlas. Vad kommer detta att betyda i fråga om den ämnesteoretiska utbildningens innehåll i framtiden? När det gäller den kunskapsteoretiska utbildningens omfattning skall jag bara fästa uppmärksamheten vid ett uttalande som för mig har haft mycket stor betydelse, nämligen det som gjorts av metodiklektorerna i moderna språk vid samtliga lärarhögskolor. Där påpekas särskilt vikten av tillräcklig praktisk språkfärdighet hos lärarna just med tanke på målsättningen för skolans språkundervisning, men man understryker också den teoretiska utbildningens betydelse för dem som skall vara lärare på gymnasiestadiet. Enligt departementschefen bör tillträdet till lärarutbildningslinjerna vara fritt i samma mening som tillträdet till universitetsutbildningen i Övrigt. Det är klart att tillträdet inom laborativa ämnen 0. s. v. måste begränsas av tillgången på arbetsplatser, liksom att vissa förkunskaper måste finnas som gör det möjligt för vederbörande att följa undervisningen i ett givet ämne. Men i övrigt bör tillträdet vara fritt. Jag är glad för detta ställningstagande, och jag tror i själva verket att det är tur att det skall bli så. Jag har nämligen i min hand ett färskt förslag — daterat i februari och mars i år — från statskontoret om hur ansökningsförfarandet till spärrade ämnen och utbildningslinjer skall organiseras. Det är ett omfattande dokument — 31 sidor med skisser, tabeller, blanketter o. s. v., vartill hör en 10 sidor lång handledning om hur dokumentet skall läsas. Det hela har gett mig en ganska klar bild av varför man hittills inom olika organisationer inte lyckats spara in någon personal genom ADB-verksamheten. Individerna tycks dessutom vara helt utlämnade åt maskinerna, och förståndet helt bortkopplat. Visst finns det felkontroller i systemet — minst två, tycker jag mig ha kunnat konstatera — men talrika historier och även belagda fakta visar att fel dock inte kan uteslutas; även ADB-maskinerna är vid inmatningen beroende av den mänskliga faktorn. Om denna verksamhet vid uttagning kommer att fungera lika illa som den omorganiserade, byråkratiserade och centraliserade ekonomiska universitetsförvaltningen för närvarande tycks göra måste det bli bekymmersamt, enligt vad oroade institutionsprefekter har sagt mig. I detta sammanhang har jag osökt kommit att tänka på en lustig anekdot. Min framlidne landstingskamrat Albert Nilsson i Kalhyttan lär en gång på ett kyrkomöte ha sagt att förr ansågs man vara ett nummer, men nu blir man bara ett hål. Den blivande läraren, som skall söka till en spärrad linje, blir inte bara ett hål utan ett stort antal hål på fem å sju kort för var ansökan varje ansökan skall dock gälla för ett otal olika kurser. Herr talman, det här ligger kanske i utkanten av dagens ämne, men jag vill bra gärna att ecklesiastikministern ägnar den här frågan en smula uppmärksamhet. Det finns en sak till som jag vill diskutera, och det är propositionens förslag att vakanta lektorstjänster som inte lockat sökande skall kunna ledigförklaras alternativt som adjunktstjänster. Jag tror att det påståendet är riktigt att man härigenom kan befara att praktiskt taget alla lektorstjänster på ett stort antal orter snart kommer att besättas som adjunktstjänster, och den situationen kan bli låst för lång tid framåt. Det måste betyda en utarmning av den kulturella och vetenskapliga nivån inom det läroverkets kollegium, och i små orter i periferin är den saken inte utan betydelse. Men saken har också en annan aspekt. Helt säkert kommer antalet av dem som vid universiteten vill ägna sig åt fördjupade studier som leder till lektorskompetens att minska. Det har väckt oro inom universitetskretsar. Den vetenskapliga skolning och den inriktning mot självständig vetenskaplig forskning som sker vid universiteten och som särskilt berör just dessa studerande har stor betydelse ur många synpunkter. Det gäller såväl humanistisk och samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig forskning, alla dessa definitioner tagna i den allra mest vidsträckta betydelsen. Det är inom denna teoretiska grundforskning många av de helt omskapande idéerna har kommit fram.

Och ändå brukar sådan vetenskaplig verksamhet med ett visst förakt kännetecknas som hobbyverksamhet av dem som sysslar med den mera omedelbara matnyttiga målforskningen. Den teoretiska grundforskningen vid universitetsinstitutionerna känner sig ibland sitta litet trångt. Den är inte populär, inte matnyttig i våra dagar. Jag skulle vilja säga att det inte bara är ett förhållande som kännetecknar situationen i vårt land. Det är i hög grad en internationell företeelse att det framför allt är den målinriktade forskningen och alldeles särskilt den på tekniska och biologiska förhållanden inriktade målforskningen som gynnas. Den teoretiska grundforskningen har emellertid sin stora betydelse. Den vill vara fri, den vill ha rätt och den vill ha möjlighet att inom ramen av sina relativt begränsade resurser forska ef ter de vägar där den tror att den har någonting att finna och någonting att vinna. En senare fråga av helt annan valör är om en idé, ett uppslag, som man funnit genom dessa grundläggande iakttagelser ger intryck av att kunna innebära ett värde på vilket man kan satsa stora resurser. Då har jag klart för mig att en annan bedömning måste ske. Då måste en prioritering göras beträffande var man skall satsa de stora summorna, och den bör nog göras centralt. Men idén, uppslaget, kommer inte sällan i den goda vetenskapliga, på forskning inriktade miljön. Och det är i den miljön som man också ofta finner och kan snappa upp de vetenskapliga begåvningar som finns i studentkullarna. Grundforskarna känner sig oroliga inför uttalanden av den typ som t.ex. en framstående universitetsorganisatör inledde med följande ord: »Utan att direkt vilja minska forskarnas frihet ...». Vad man i detta fall egentligen sökte genomföra är enligt vad som sagts en indirekt begränsning av forskarnas frihet. Grundforskarna känner sig inte heller roade av ett sådant uttalande som att forskningspolitiken skulle vara ett alldeles för allvarligt ämne för att handhas av forskare. De känner sig också oroade av departementets tanke att man i universitetsfilialerna skall utbilda studenter till lärare utan att ha ett bokbestånd som omfattar annat än kurslitteraturen. Detta är en enligt mitt sätt att se orimlig tanke, som jag hoppas att man skall ompröva till nästa år och som helt strider mot de förhoppningar om möjligheter till fördjupade studier även där, vilka jag gav uttryck för vid inrättandet av dessa universitetsfilialer. Grundforskarna känner sig också oroade över forskarutbildningens utformning, men betänkandet om detta kommer vi ju att behandla vid något senare tillfälle. Jag vill nu bara understryka betydelsen av att man inte tar bort den stimulans till längre driven vetenskaplig utbildning och till påbörjande av forskningsinsatser, som fordringarna på lektorskompetens innebär. Låt mig, herr talman, bara ta upp ännu en sak. I skolan görs undervisningen allt friare och eleverna ges allt större självständighet och allt mera självständiga uppgifter. Vid universitetet blir utbildningen allt mera bunden och stelt kursbetonad. Detta tycks också vara departementets mening, eftersom universitetsfilialernas biblioteksutrustning skall begränsas till kurslitteraturen. Det tycks också vara universitetskanslersämbetets mening, eftersom detta byråkratiska ämbetsverk kunnat begära av en kursledare att han ett år i förväg skall för varje föreläsning ange vad han där skall komma att behandla. Också en sådan ordning blir synnerligen stelbent. Herr talman! De yrkanden jag i detta ärende vill biträda har redan framställts av herr Wallmark. Herr andre vice talmannen, som för en stund övertog ledningen av kammarens förhandlingar, gav härefter ordet till

Herr talman! Det stora svepet är nu avklarat, och det återstår inte heller mycket av detaljerna. Jag skall för min del bara beta av några gräsfläckar som blivit över. Men innan jag ger mig in på dessa vill jag ge min fulla anslutning till det som herr Kaijser framhöll om småskollärarnas ställning och betydelse. Till de detaljer som jag skulle vilja ta upp hör ett förslag, som jag ställt mig bakom och som gäller frågan om inrättande av tjänster för musik-, teckningsoch gymnastiklärare även på andra stadier än där för närvarande sådana tjänster förekommer. Anledningen till detta är närmast att vi börjat tillmäta de estetiska ämnena en helt annan betydelse inom skolväsendet än vi tidigare gjort. Vi vet alla att vissa av dessa ämnen förutsätter en särskild begåvning. Man kan inte undervisa i musik, om man är så omusikalisk som t.ex. jag är, och det krävs också en viss artistisk läggning för att kunna meddela en god teckningsundervisning. Sådana färdigheter och en sådan begåvning är inte alla lärare givna, och detta är en av anledningarna till att vi, som motionerat på denna punkt, tycker att möjligheterna att engagera denna typ av lärare på fasta tjänster borde undersökas. En annan lärarfråga, som vi också har berört i en motion, gäller frågan om de icke alls utbildade eller de ofullständigt utbildade lärarna, som nu tjänstgör i förhållandevis stor utsträckning på de olika skolstadierna. Man har väsentligen på kommunalt initiativ försökt att klara dessa lärares vidareutbildning i viss utsträckning, men det är ganska nödvändigt att man försöker tillgodose denna utbildning litet bättre än vad som hittills har varit fallet. I det sammanhanget har vi från vårt håll uttalat oss för att den utbildning, som man skall ge, skall bli vad vi kallar för »likvärdig med den reguljära lärarutbildningen». Vi har fått svaret att utskottet tycker att den skall vara »fullvärdig». Skillnaden är väl inte så förfärligt stor, utan vi kan nog finna lösningar där man kommer fram på en gemensam linje. När det gäller lärarutbildning i ämnet "dramatik har vi med stöd av de erfarenheter som man har inom vissa skolformer av detta ämne — erfarenheter som går så pass långt tillbaka som till 1954 — tyckt att tiden nu skulle vara mogen för en regulär lärarutbildning. Departementschefen har sagt, att man måste avvakta ytterligare erfarenheter. Utskottet har anslutit sig till den uppfattningen. Jag är litet rädd för att det kanske finns en viss benägenhet att uppfatta ämnet dramatik som ett hobbyämne inom skolväsendet. Det är det ingalunda.

Bland huvudmomenten skall jag bara anföra en punkt, som vi kanske här i riksdagen skulle kunna ha ett intresse av: det gäller att träna i offentligt framträdande och i social kontakt. Det är sålunda inte på något sätt ett obetydligt ämne och jag vill uttrycka den förhoppningen att man inte alltför länge skall gå och samla på erfarenheter utan förhållandevis snabbt försöka komma i gång med en lärarutbildning. Detta är motiverat inte minst av det förhållandet att utskottet understryker att ämnet dramatik i den nya skolan kommer att få helt andra möjligheter än hitintills. Av det uttalandet skulle jag vilja dra den slutsatsen, att det gäller att komma i gång illa kvickt med lärarutbildning. Vidare, herr talman, ett ord om en detalj, som kan synas vara liten men som kan komma att ha en rätt avgörande betydelse för den framtida lärarrekryteringen. Av organisatoriska skäl, som jag i och för sig mycket väl kan förstå, föreslås att man skall byta ut vissa löneförmåner som lärarkandidater under sin lärarutbildning hitintills haft i form av lön mot studiemedel. Det betyder att de unga lärarna vid begynnelsen av sin karriär kommer att få väsentligt sänkta inkomster. Det kommer i stort sett att bli på det sättet, att när den färdige magistern står och funderar på om han skall gå ut i förvärvslivet någon annanstans än på skolområdet eller om han skall gå till skolan, så konstaterar han, att går han till något annat område med sin akademiska utbildning, så får han lön med detsamma, men går han till reguljär lärarutbildning får han studiemedel. Jag är rädd för att vi här inför ett hämmande moment i lärarrekryteringen, och jag beklagar att man inte löst denna fråga i samband med t.ex. en kollektivavtalsförhandling om löneförmåner i stort.

Herr talman! Min replik avser det inlägg som gjordes av herr Kaijser, men jag råkade komma bort vid talmansbytet! Jag tar med jämnmod att herr Kaijser inte delar min uppfattning om att fackskolan kan utgöra grund för inträde vid lärarhögskolan. Där må vi ha var sin uppfattning. Men när herr Kaijser försöker vända på kuttingen och ställa frågan, om det ändå kan »vara till skada» för individen att ha ett gymnasieår utöver den övriga utbildningen, då tycker jag han har gjort en dygd av nödvändigheten. Det var inte fråga om detta. Det är uppenbart att ett gymnasieår inte kan vara till skada för individen, men frågan är: behöver han det? Jag har tolkat det så, att fackskolan bör vara tillräckligt underlag, men jag vill gärna i sammanhanget ha sagt, att jag tror att det är angeläget för fackskolans egen funktion och värde att man på detta sätt kommer fram till några värderingar rörande vad skolan i och för sig kan skapa kompetens för. Under all debatt om dessa frågor har det varit angeläget att komma fram till ett svar på frågan: Vad kan undervisningen på den och den studiegången vara värd? Vad kan den leda till? Kan man inte skapa nödiga förut sättningar för en studiegång kommer den aldrig att omfattas med något intresse. Jag tror därför att det är angeläget att man ser till att man får fasta värderingar av den undervisning som ges, och jag är alldeles övertygad om att detta i sin tur skall vara en stimulans för arbetet inom fackskolan och för de lärarkrafter som är verksamma där.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att herr Torsten Andersson skulle ha menat, att det tredje gymnasieåret skulle » vara till skada» för den som utbildar sig. Men jag har sagt att jag tror att det inte räcker med att det är vissa — för att använda ett i reservationen förekommande uttryck — »relevanta ämnen» i fackskolan som når fram till gymnasiets kompetensnivå. Jag tror att det också är av värde att det mellan dessa spetsar finns en utfyllnad av annat kunskapsmaterial, som också är av betydelse för den som skall bli lärare, och jag tror att man underskattar betydelsen av detta när man vill trycka på att det bara är vissa ämnen som behöver nå upp till gymnasienivån.
Herr talman! Jag skall koncentrera min framställning här i första kammaren till en av de väsentligaste frågorna i debatten, nämligen utbildning av lärare i läroämnen,. Först vill jag dock säga några ord med anledning av att man kritiserat propositionen för att den inte innehåller något färdigt förslag. Det är så mycket som skulle vara oklart och icke färdigt, som man har uttryckt det. Jag vill då framhålla, att i alla de reformer som vi har gjort på skolans område under senare år — grundskolereformen, reformen av de gymnasiala skolorna har varje gång propositionen och naturligtvis även utskottsutlå tandet måst följas upp i ämbetsverken med ofta betydande utredningsoch planeringsarbete. Flertalet uppslag till skolöverstyrelsen och till universitetskanslersämbetet har precis samma karaktär. Det är egentligen bara på en enda punkt — det är just frågan om den ämnesteoretiska utbildningen av adjunkter — där ett mer omfattande och principiellt utredningsarbete blir nödvändigt i kanslersämbetet i samband med de fasta studiegångarna. Jag vill också här säga, att om någon har fått den föreställningen att propositionen helt har lagt lärarutbildningssakkunnigas betänkande åt sidan så är detta fullständigt felaktigt. Betänkandet har legat till grund för propositionen i många väsentliga avseenden, även om jag inte har följt betänkandet och utredningen på alla punkter. Det är självfallet att betänkandet kommer att ligga till grund också för det fortsatta arbetet i de berörda verken. Propositionens förslag syftar ju först och främst till att initiera ett genomgripande pedagogiskt reformarbete på lärarutbildningens område, och grundtankarna i detta hänseende har accepterats både i den diskussion, som har föregått propositionen, och i utskottsutlåtandet, som också i allt väsentligt ger uttryck åt denna enighet. Debatten i riksdagens kamrar visar ju inte heller någon större polemisk hetta. De reservationsvis framförda skrivningarna innehåller på några punkter mindre ändringsförslag utan att därför, såvitt jag kunnat se, ifrågasätta principerna. Den mest uppmärksammade frågan torde alltså vara vilka riktlinjer som skall gälla för universitetskanslersämbetets överarbetning av lärarutbildningssakkunnigas förslag till ämneslärarutbildning, och det är just den frågan, herr talman, som jag skulle vilja stanna några minuter vid. Beträffande den <praktiskt-pedagogiska delens uppbyggnad har i allt väsentligt lärarutbildningssakkunnigas förslag accepterats i remissyttrandena, i propositionen och i utskottsutlåtandet. Jag finner därför ingen anledning att här närmare gå in på dessa frågor. När det gäller den ämnesteoretiska delen av utbildningen har diskussionen varit livlig, inte minst utanför detta hus. Detta förhållande avspeglar sig också i utskottets utlåtande, som på ett — jag höll på att säga ovanligt — ingående och mycket klarläggande sätt belyser dessa frågor. Ett antal motioner har tagit upp speciellt längden av den ämnesteoretiska utbildningen, och en reservation med utgångspunkt i motionerna är fogad till utskottsutlåtandet. En närmare genomgång av de olika motionerna visar emellertid, att det i stora och väsentliga delar råder enighet även om utformningen av den ämnesteoretiska utbildningen. Sålunda har man i motionerna liksom i utskottet anslutit sig till propositionens förslag att lärarutbildningslinjerna, i varje fall i den mån de är förlagda till universitetens filosofiska fakulteter, inte blir spärrade, utan att tillträdet till dem blir fritt i samma mening som tillträdet till universitetsutbildningen i övrigt. Att lärarutbildningens inre organisation skall byggas upp omkring fasta studiegångar är man också enig om. Det synes vidare även om jag inte är riktigt säker på den punkten efter debatten i dag, men jag hoppas det — råda enighet om att en skarp uppdelning av adjunktskåren i två kategorier bör undvikas. Men hur detta i praktiken skall kunna gå, om reservanternas förslag vinner framgång, är det svårare att förstå. Jag föreställer mig att man inte minst på fackligt håll, herr Lidgard, skulle få det ganska besvärligt, om man skulle försöka hålla ihop två adjunktskategorier som skulle få i stadgan fastslagen olika utbildningstid, tre respektive fyra år. För egen del har jag från dessa utgångspunkter kommit till slutsatsen, att omfånget av en adjunktsutbildning bör vara detsamma, oberoende av vil ket stadium den studerande siktar till i sin lärarverksamhet. Men givetvis — och det är det väsentliga — behöver detta inte innebära att utbildningarna för de båda stadierna blir identiska. Högstadiet kräver större bredd, normalt utbildning i tre ämnen, medan det på de gymnasiala stadiet kan räcka med två ämnen. Att omfånget av utbildningarna skall vara lika, leder till att utbildningstiden blir densamma. I sistnämnda avseende avviker propositionen från lärarutbildningssakkunnigas förslag. En annan skiljaktighet är det starka understrykandet i propositionen av elasticitet i utbildningsgången, vilket innebär att man i väsentligt högre grad än vad som skulle ha blivit följden av utredningsförslaget tillmötesgår individuella olikheter och önskemål. Den enskilde studeranden måste bl.a. ha möjlighet, om han eller hon så vill och kan, att skaffa sig en mer omfattande utbildning än vad som utgör minimikravet för behörighet för adjunktstjänst. Jag understryker i propositionen, att möjlighet måste finnas till en viss tids ytterligare studier för att bredda — med det menar jag att studera fler ämnen — att fördjupa med det menas att ta högre betyg — eller, där särskilda omständigheter föreligger, avsluta utbildningen. När man då kommer in på frågan om utbildningstidens längd vill jag understryka, att vad jag talar om är längden av utbildningen — det gäller ju fasta studiegångar — för vad man skulle kunna kalla en minimikompetens. Lärarutbildningssakkunnigas förslag innebar som bekant en klyvning av adjunktskåren i två kategorier med olika utbildningstid, en för grundskolans högstadium med i huvudsak tre års ämnesteoretisk utbildning och en för överliggande stadier med fyra års dylik utbildning. Man utgick ifrån att systemet skulle fungera så, att praktiskt taget alla studerande, eller 90 procent, skulle med godkänt resultat på den angivna tiden slutföra studierna, d. v. s, att även studietiden skulle vara tre respektive fyra år. Utbildningstid och studietid skulle alltså vara densamma. För egen del har jag inte ansett det lämpligt och inte heller möjligt att mot bakgrunden av hittillsvarande erfarenheter från universitetsutbildningen i det närmaste sätta likhetstecken mellan den som riktpunkt uppställda utbildningstiden och varje enskild students studietid. Det krävs, som jag redan framhållit, att man i väsentligt högre grad tar hänsyn till och respekterar olikheterna mellan enskilda studerande. Nu gällande bestämmelser angående studietid har också utformats under beaktande härav. Dessa s.k. normalstudietidsbestämmelser, som jag vid flera tillfällen redovisat här i riksdagen, berörs även översiktligt i utskottets utlåtande. De innebär bl.a. att undervisning och kursfordringar skall vara avpassade så, att två tredjedelar av de studerande normalt skall kunna genomföra studierna för ett betyg i anslutning till undervisningsterminen,. I praktiken betyder det att undervisningen för exempelvis fil. mag.-examen organiseras så, att de studerande följer undervisningen i varje fall under sex terminer. Åtskilliga studerande blir färdiga med sina examina på denna tid medan åter andra behöver en längre — ibland väsentligt längre — studietid. Skillnaden mellan faktisk studietid och normalstudietid tillåtes sålunda variera betydligt, och den faktiska studietiden kommer för många studenter att ligga över normalstudietiden. Denna elasticitet i systemet är enligt min mening nödvändig att behålla också i framtiden för att inom rimliga gränser ge varje studerande möjlighet att oberoende av varierande förutsättningar lägga den grund, på vilken den kommande <:lärarverksamheten skall vila. Det är mot denna bakgrund som jag har svårt att följa debatten i pressen och annorstädes, där man tydligen har fått för sig att propositionen uteslutande dekreterar att alla skall ha tre års utbildning, punkt och slut. Det är, som det ofta förhåller sig i sådana här frågor, alldeles tvärtom. Med anledning av vad reservanterna anfört på denna punkt vill jag framhålla att även de, när de avvisar propositionens förslag, kanske grundar sina ställningstaganden på en missuppfattning. Reservanterna anför mnämligen, att de inte kan ansluta sig till departementschefens uppfattning att en lärarledd studietid av tre år kan anses tillräcklig för uppnående av fullgod kompetens för adjunktstjänst på gymnasiet. Jag har emellertid inte uttalat en dylik uppfattning! Tvärtom förutsätter jag att de fasta studiegångarna blir så utformade, att den som får använda längre studietid än normalstudietiden — alltså mer än tre år — i mån av behov också får undervisning och handledning i rimlig omfattning under den ytterligare tid, som krävs för att avsluta utbildningen. Därtill kommer ju hela den tid som så att säga ligger utanför den lärarledda undervisningen — t.ex. någon termin för att läsa in kurser eller något liknande. Det framgår enligt min mening klart både av utskottsutlåtandet och av vad jag här anfört, att frågan om studietidens längd i ämneslärarutbildningen i hög grad är av pedagogisk och teknisk natur. Kortfattat uttryckt kan man säga, att spörsmålet är om vi skall gå till en för alla, oberoende av förutsättningar, intressen och behov, enhetlig studietid, eller om vi skall ge dem som vill och har förutsättningar härför möjlighet att på kortare tid genomföra sina studier och samtidigt tillmötesgå dem som behöver längre tid för att avsluta utbildningen. Propositionen går utan tvekan på den senare linjen. Den tekniska utformningen av en lösning efter dessa riktlinjer inom ramen för ett system med fasta studiegångar fordrar emellertid ytterligare överväganden. För dagen borde vi dock kunna bli eniga om grundprincipen. Som jag tidigare sagt, anser jag att hela frågan om utbildningstidens längd har fått alltför stora proportioner. Till herr Kaijser vill jag slutligen beträffande frågan om ett alternativt ledigkungörande av lektorseller adjunktstjänst säga, att det ju inte på något sätt — vilket utskottet också har betonat är meningen att driva ut lektorerna ur gymnasiet. Det finns ingen rätt att göra det. Det finns ingen grund att stå på för det. Det skall vara 50 procent lektorstjänster i gymnasiet. Men det är ju fullkomligt meningslöst att vid gymnasium efter gymnasium ha en rad ordinarie lektorstjänster ständigt obesatta. Det är mot den bakgrunden man <ledigförklarar en tjänst som lektorseller adjunktstjänst. Finns det ingen lektor blir det en adjunktstjänst, men nästa gång, herr Kaijser, utlyser man en adjunktstjänst som lektorstjänst. Självfallet måste man dock bevaka ett sådant här system. Utvecklingen får ju inte gå dithän att det, som herr Kaijser säger, inte finns några möjligheter för dem som utbildar sig till lektorer vid universiteten att gå ut och söka lediga tjänster. Propositionens förslag har tillkommit uteslutande i avsikt att stärka den fasta lärarkåren vid många av lektorsbristen nu ganska hårt drabbade gymnasier.

Herr talman! Först vill jag säga några ord till herr Torsten Andersson, som talade om att jag »mönstrade ut fackskolan». Det kanske är förlåtligt att herr Andersson inte riktigt kunde följa med i diskussionen. Han började ju med en allmän ursäkt för att han inte kunde ärendet, och det visade han ju också. Slutsatsen av vad jag yttrade var ju den rakt motsatta — om vi skall ta det förslag, som regeringen har lagt och som centerpartiet anslutit sig till, måste ju fackskolan utvidgas! De analyser som har gjorts beträffande tillströmningen till fackskolan av sökande till klasslärarutbildningen tillsammans med sökande till sjuksköterskeutbildningen visar ju, att denna blir av sådan omfattning att den sociala linjen — från vilken vederbörande i huvudsak kommer — knappast kommer att räcka till. Resultatet måste alltså bli en utökad grupp som skall tas in i fackskolan. Detta var som sagt slutsatsen av mitt uttalande och inte att vi mönstrar ut fackskolan. När det gäller sökandet till klasslärarutbildningen har vi i reservationen ingalunda mönstrat ut fackskolan. Vi har ju sagt tvärtom! Parallellt med gymnasiet, som vi betraktar som huvudvägen, skall man kunna gå andra vägen när man kompletterar kunskaperna i relevanta ämnen på gymnasial nivå. Det betyder alltså en vidgning av gruppen som kan söka in. Statsrådet går över huvud taget inte in på frågan om klasslärarutbildningen, som dock är en av de stora och viktiga nyckelfrågorna i sammanhanget, utan uppehåller sig uteslutande vid ämneslärarutbildningen. Det är väl riktigt, att vi i många stycken kan uppfattas som överens; på en lång rad detaljfrågor har vi inom utskottet kunnat enas. Men en stor och väsentlig fråga, nämligen innehållet, har uppdragits åt universitetskanslersämbetet, och då lär det inte vara så lätt att föra någon mera preciserad sakdebatt i frågan. Sedan påstår departementschefen att vi har missuppfattat honom. Ja, vi kan nog hålla på och diskutera länge om vem som missuppfattar vem! Alla de skrivelser, som utskottet fått i denna fråga, innebär tydligen också missuppfattningar. Får jag lov att säga till statsrådet: Det är i så fall ett underbetyg åt den som har skrivit propositionen, att man skriver så illa och så slarvigt, att praktiskt taget ingen kan rätt läsa det som står skrivet. Jag tror emellertid inte att vi har helt missuppfattat saken. Bakom resonemanget i reservation 4 framgår ju ganska klart, att vi förutsätter ett års förlängd utbildning för dem som skall undervisa på det gymnasiala stadiet — alltså i princip samma resonemang som lärarutbildningssakkunniga, även om vi gör någon krympning. Hur denna utbildning skall organiseras i förhållande till kombinationerna mellan olika ämnen och relationerna mellan det gymnasiala stadiet och grundskolans högstadium, lämnar vi ju delvis öppet till den kommande utredningen. Det finns inte tillräckligt underlag för att kunna ta en exakt preciserad ställning. Vad vi sagt är, att det behövs fyraårig lärarledd studietid. Det stämmer inte helt överens med den motion högerpartiet väckte. Där ställde vi bland annat kravet att det skall vara minimum tre terminers studier eller tre betyg för kompetens att undervisa i ett ämne. De rätt djupa och ingående diskussioner, som förekommit 1 utskottet i denna fråga för att skapa klarhet i vad man verkligen tänker och menar, har gjort att vi blivit övertygade om att detta är den lämpligaste vägen att gå fram. Det gäller inte minst en lång rad ämnen som förekommer på gymnasiets nivå och som är kombinationer av ända upp till fem eller sex olika universitetsämnen. Hela det stora problemet hur detta skall organiseras i anslutning till de nya, fasta studiegångarna, är ju en oklarhet för närvarande. Det primära, att det finns tillräckligt av både bredd och djup i utbildningen som minimikompetens — och det är uteslutande denna vi diskuterar — har lett oss fram till den enhälliga uppfattning inom den borgerliga gruppen, som framförs i reservation 4. Jag tror inte det går att disku tera bort, att detta skulle ge en bättre grund för de blivande adjunkterna. Jag har velat, herr talman, ge denna

Herr talman! Jag fäste mig också vid att statsrådet påstod att reservanterna var utsatta för en missuppfattning när de skrev reservationen. Det är kanske inte alldeles otroligt, men i så fall är det ju rätt förklarligt.

Det måste väl betyda att det utöver de sex terminerna undervisningstid krävs en hel del för att de studerande skall kunna slutföra sina studier. Vi reservanter har inbillat oss att vi klargör begreppet bättre om vi kallar det för »lärarledd studietid», och vi förutsätter att dessa fyra år som vi talar om skall vara lärarledd studietid. Jag måste till min ledsnad konstatera att åtminstone för mig har oklarheten icke skingrats efter det meddelande som departementschefen lämnat här.

Herr talman! Jag förstår väl syftet med ordningen, att en lektorstjänst skall kunna ledigförklaras alternativt för en lektorskompetent eller en adjunktskompetent, d.v.s. som en lektorstjänst alternativt en adjunktstjänst, om det inte har varit någon lektorskompetent sökande förut. Men jag tror att situationen kan bli låst. Lektorstjänster kan komma att besättas av unga adjunkter hela tiden. I propositionen står det, att i den mån en lektorstjänst tillsatts som adjunktstjänst och en adjunktstjänst sedan ledigförklaras, bör denna, för att proportionen mellan lektorsoch adjunktstjänster skall bevaras, normalt ledigförklaras som en lektorsalternativt adjunktstjänst. Det är intressant, och det är klart att det innebär ett försök av departementschefen att bibehålla den avsedda fördelningen mellan lektorer och adjunkter. Antag emellertid, att hela ämnesgruppen är besatt med adjunkter eller att den ämnesgrupp inom vilken en adjunktstjänst blir ledig är väl besatt med lektorer! Jag förstår inte hur man skall göra i så fall. Jag är rädd för att man då ändå tappar proportionerna.

Herr talman! Jag begärde ordet endast för att tacka herr Wallmark för den utsökta vänlighet han visade mig. Jag kan tillägga, att det bara är den bristande insikten som gjort att jag avhållit mig från att värdesätta hans i ämnet tydligen mycket breda kunskaper!
Herr talman! Jag måste tyvärr gå tillbaka till de tre respektive fyra åren i utskottsutlåtandet och i reservationen. Normalstudietiden är ju nu sex terminer, d.v.s. tre år. Det är alltså ett fast begrepp, som man kan utgå ifrån. Vi vet dock alla, att denna tid är i hög grad fiktiv. Många använder inte bara en och två utan till och med flera år längre utbildningstid. Vi är överens om att det är ett oefterrättligt förhållande. I propositionen — och där har vi följt lärarutbildningssakkunniga — går vi över till fasta studiegångar, vilka enligt propositionens förslag byggs upp såsom en minimikompetens, som skall kunna erövras på sex terminer. Det är sannerligen inte någon standardsänkning jämfört med nuvarande förhållanden. Det står mycket klart i propositionen, att man räknar med breddning och fördjupning samt ytterligare studier på grund av andra skäl. Det blir alltså i många fall inte fråga om tre år, utan om längre tid. Vad jag verkligen skulle vilja ha reda på är, om reservanterna inte bara accepterar att propositionens förslag kan komma att innebära en studietid för vissa studerande på tre och ett halvt eller fyra år, utan dessutom själva avser att använda samma teknik, d.v.s. att de fyra åren är en fast studiegång, som innebär en minimikompetens, och att det sedan utöver dessa fyra år skall finnas en möjlighet till breddning, fördjupning eller något liknande. Då är vi med reservationens linje på nytt på väg mot vad jag anser vara ett helt oefterrättligt system, där man börjar närma sig en tid på fem och sex år. Det är för att få ett håll på detta som man har försökt begränsa minimikompetensen till det nuvarande måttet sex terminer. Dessutom bör man här i hederlighetens namn erinra sig, att de sex betyg som nu kan tas kan variera betydligt. Det är — såsom också framhålles i utskottsutlåtandet — inte ovanligt att gymnasiekompetenta adjunkter — alla är ju i stort sett gymnasiekompetenta — får den kompetensen med en kombination av 2 betyg plus 2 betyg. Det femte betyget kan tas i pedagogik och det sjätte i ett annat i och för sig värdefullt ämne som dock inte har med skolämnena att göra. I det nuvarande förslaget måste däremot alla sex betygsenheterna, även om det inte är exakt samma betygsenheter som man har på vissa håll, föreligga i ämnen med lärarutbildande . syften. Det är i detta avseende vi anser oss ha blivit missförstådda, när man framför allt i pressdebatten har velat göra gällande, att vi har framlagt ett system med en fast studiegång på sex terminer och sedan ingenting mera. Det var ju lärarutbildningssakkunniga, som kom med det förslaget. Om den studerande inte kunde klara den fasta studiegången på tre år, åkte han bort om han var högstadieaspirant. Kunde eleven inte klara det på fyra år, åkte han bort om han var gymnasieadjunktsaspirant. Det system som propositionen föreslår är mycket tolerantare, humanare och mycket mera elastiskt.

Herr talman! Statsrådet Edenman har begärt ett förtydligande när det gäller reservationen. Jag kan endast svara för det jag lägger in i den reservation jag har varit med om, och den innebär att vi i princip förordar fyra års fast studiegång. Att detta kan betyda längre studietid för enstaka individer är alldeles uppenbart, eftersom man skall följa de regler som kommer att gälla för studier vid filosofisk fakultet över huvud taget; där skall det ju i fortsättningen inte finnas någon större skillnad. Vad vi inte känner till är innehållet i denna fasta studiegång. När statsrådet talar om för utbildningen relevanta ämnen — där man förmodligen skall arbeta med ett slags kreditsystem, jag vet Ang. reformerad lärarutbildning, m.m. inte — får vi väl se på vad detta betyder innan vi kan ta faktisk ställning. Men utgångspunkten för utredningen skall vara fyra års fast studiegång för blivande lärare på gymnasiet. Jag kan också översätta det till en betygssumma — man skall ha åtta betyg. Naturligtvis förutsätter detta den rörlighet mellan olika ämnen, som ostridigt finns i departementschefens förslag, men med krav på en viss minimikompetens. Jag vet inte om jag har uttryckt mig tillräckligt tydligt, herr talman, men detta är i varje fall de grunder på vilka reservationen vilar.

Herr talman! Herr Kaijser började med att beklaga att intresset för dessa skolfrågor tycks vara ringa här i första kammaren, och det kan väl även vi andra instämma i. Men om man konstaterar detta bör man kanske också fundera över orsakerna, och då kan det ju hända att man finner att anledningen ligger hos oss själva, att vi inte haft förmåga att göra dessa debatter intressanta. Herr Kaijser var också vänlig nog att citera ett par rader ur 1946 års skolkommissions betänkande.

Jag uppskattade i hög grad professor Därings kunskaper på dessa områden, och vi hade ett mycket angenämt samarbete. Herr Torsten Andersson var inne på en mycket väsentlig sak då han talade om lärarens fostraruppgift. I utskottets utlåtande markerar vi detta och skriver att utskottet anser att de ungas fostran är en uppgift som inte bara åligger lärarna utan också i mycket hög grad är en hemmens uppgift. I sammanhanget får jag kanske erinra om att utskottet i år har bifallit en motion om anslag på 50 000 kronor till Målsmännens riksförbund. Även det kan belysa utskottets intresse för just detta mycket viktiga avsnitt. Herr Nyman berörde frågan om universitetsutbildning för alla lärare. Därvidlag är det någonting som inte har kommit med i bilden vare sig i motioner eller i skrivelser, nämligen vad en sådan utbildning skulle kosta. Hur mycket pengar är vi beredda att satsa för en sådan sak? Jag tror att när vi resonerar om förändringar i vårt samhälle har vi också skyldighet att i någon mån försöka ange vad den ena och den andra reformen kommer att kosta. Vi kanske får tillfälle att återkomma till den saken i annat sammanhang. Herr Wallmark erkände att det i stort sett var väl underbyggda förslag som lagts fram i propositionen, även om han, kanske litet skämtsamt, ansåg att propositionen var »herr Edenmans ofullbordade». Det är riktigt som herr Axel Andersson sade, att vi i utskottet har haft att ta ställning till många motioner — ett 40-tal — och många skrivelser i anledning av propositionen.

Sedan är det väl ganska naturligt i ett sådant här sammanhang, att en del detaljer måste hänvisas till skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet. Anledningen härtill är närmast att det måste vara en stor fördel för såväl skolöverstyrelsen som universitetskanslersämbetet att veta vad riksdagen har beslutat angående ramarna kring de olika ting som vi resonerar om. Statsrådet Edenman har redan utvecklat problemen rörande undervisningstid och studietid, och jag behöver därför inte närmare ingå på den frågan. Jag vill dock erinra kammarens ledamöter om att vi avsiktligt i vår skrivning tog upp undervisningstiden för att därmed påpeka möjligheterna för de studerande att använda längre tid med hjälp av statsmedel än den s.k. normalstudietiden. På den punkten var vi helt överens om att vi borde skriva på ett sådant sätt, att någon möjlighet till olika tolkningar inte föreligger. Därför skilde vi på »studietid» och »undervisningstid». Framför allt efter herr Edenmans anförande hoppas jag att det inte skall vara någon tveksamhet på den punkten. Det är kanske förmätet av mig att sätta i fråga att en av reservationerna efter detta klarläggande kanske skulle vara att betrakta som överflödig. När det gäller reservationen 1, som belyser behörighetsvillkoren för tillträde till klasslärarutbildning, har vi haft en mycket lång överläggning inom avdelningen. Reservanterna anser att blivande klasslärare, innan han börjar vid lärarhögskola, skall ha förkunskaper enligt gymnasiets läroplan och inte enligt fackskolans läroplan. Vi som står för majoritetens beslut har ansett att behörighetskravet bör vara att vederbörande har genomgått fackskola, gymnasium eller »på annat sätt» förvärvat motsvarande utbildning. Vi har också vinnlagt oss om att försöka förklara vad vi menar med uttrycket »på annat sätt». Vi har ansett att vissa folkhögskolekurser och likaså vissa korrespondenskurser skall kunna godkännas som förutbildning för - klasslärarutbildningen. Dessa kurser skall omfatta just de ämnen man anser sig behöva för klasslärarutbildning. Vill vi ha tillräckligt många sökande, tror jag att vi måste gå på den linjen. All erfarenhet säger väl oss också att vi från folkhögskolorna och likaså från korrespondensinstituten har fått många utomordentligt goda lärare under årens lopp. Det är dessa möjligheter vi vill behålla. Beträffande reservation nr 2, som gäller frågan om speciella behörighetsvillkor, har reservanterna anslutit sig till ett i samband härmed väckt motionspar. De anser att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall framhålla att de speciella villkoren för behörighet skall uttryckas i krav på kunskaper enligt gymnasiets läroplan. Detta har i viss mån samband med den nyssnämnda reservationen nr 1. Vi har i utskottets majoritet inte ansett oss kunna biträda en sådan skrivning och yrkar därför bifall till Kungl. Maj:ts förslag i denna punkt. I reservation nr 3, som gäller lågstadielärarnas utbildningstid, biträder reservanterna ett motionspar i vilket yrkas, att utbildningstiden för lågstadielärare skall utökas från föreslagna 2 1/2 år till 3 år.

Därför tillstyrker vi Kungl. Maj:ts proposition även på denna punkt. Reservation nr 4 gäller adjunktsutbildningens utformning. Ecklesiastikministern har i dag framfört sina synpunkter på denna fråga, och efter hans inlägg tror jag att det inte skall råda några delade meningar om vad förslaget i verkligheten innefattar. Vi kan från utskottsmajoritetens sida tillstyrka propositionens förslag i detta avseende. Reservation nr 5 avser frågan om alternativt ledigkungörande av lektorsoch adjunktstjänster. Ecklesiastikministern tog i sitt anförande också upp detta avsnitt. Vi är så långt överens i detta avseende, som att vi i den mån vi inte får lektorer till dessa ordinarie tjänster måste försöka skaffa adjunkter till dem för att undervisningen över huvud taget skall kunna upprätthållas. Vid nästa tillfälle skall man dock ånyo, såsom ecklesiastikministern framhöll, försöka få en lektor på en sådan tjänst.

Ecklesiastikministern har i sitt anförande behandlat detta avsnitt, vilket gör att jag inte anser mig nu närmare böra kommentera utskottets skrivning i detta fall. Utskottsmajoriteten har helt tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag i detta avseende. Herr talman! Med detta ber jag att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först till avdelningens ärade ordförande säga att arbetet i avdelningen har präglats av en vilja att skapa klarhet på en rad punkter där oklarhet har rått och en vilja att försöka finna gemensamma lösningar på så många punkter som möjligt.
Herr talman! Jag vill bara uppklara ett missförstånd. Mitt citat ur skolkommissionens betänkande var inte anfört såsom någon kritik, tvärtom. Jag är fylld av beundran både över utformningen av och innehållet i detta.
Det är väl inte minst avdelningens ärade ordförandes förtjänst att vi har kommit så långt i så många detaljfrågor. Min bedömning av propositionen i dess helhet — som jag kallade för herr Edenmans ofullbordade — kvarstår dock.
Jag tycker mig ha kunnat skönja skalden Stellan Arvidsons hand bakom utformningen. Jag har t.o.m. även en gång tidigare tilllåtit mig att citera det i denna kammare.
När herr Näsström säger att det är värdefullt för ämbetsverken vid genomförandet av förslagen att veta vilka ramar riksdagen har fastställt skulle jag snarast vilja vrida på det hela och säga att när riksdagen skall fatta sina beslut torde det väl vara av värde att frågorna är grundligt analyserade först, så att vi vet vad vi skall fatta beslut om.
Det innebär att man sätter målet högt. När det gäller skolfrågorna har jag ingen annan önskan än att man sätter målet högt och att man gör allt för att försöka nå det målet.
Det borde väl i varje fall vara den rätta tågordningen här i huset.

Herr talman! Herr Nyman är ju en framstående representant för ett framstående industriföretag här i landet. Om herr Nyman anser att vi på detta område skulle utbilda alla lärare vid universiteten, då vill jag fråga: Hur skall industrin göra på t.ex. ingenjörsområdet? Skall industrin ha bara civilingenjörer exempelvis? Jag tror inte att det är möjligt. Ofta får vi höra här i riksdagen att vi skall ta lärdom av industriföretagen. Vad sedan gäller herr Kaijser vill jag bara säga att jag är glad över att han värdesätter skolkommissionens betänkande. Vad som förvånade mig var att han gav oss socialdemokrater äran när vi hade framstående högerledamöter där också. Sedan några ord till herr Wallmark. Det är riktigt att man kan resonera så som herr Wallmark gjorde. Men vi kan väl ändå vara överens om att det kommer att vara mycket värdefullt såväl för skolöverstyrelsen som för universitetskanslersämbetet att få veta hur riksdagen vill ha det på detta område. Nu har man ju möjligheter att med hänsyn till riksdagsbeslutet utarbeta detaljerna.

Herr talman! Jag ber att först få uttala min tillfredsställelse över att vi har fått möjlighet att diskutera alla anslag som gäller allmänna kulturoch bildningsändamål i ett sammanhang. De är ju starkt förknippade med varandra. Under de senaste åren har en viss upprustning skett av samhällets kulturfrämjande åtgärder. Det är emellertid uppenbart att stora behov av ytterligare ökat stöd föreligger. Detta framgår bl.a. av de belopp som äskats från organ som svarar för utdelning av konstnärsstöd i olika former. Skillnaden mellan begärt anslag och vad som bifallits av departementschefen är på vissa punkter mycket stor. Som exempel kan nämnas att de fyra organisationer, som svarar för utdelning av de statliga konstnärsstipendierna, har begärt en ökning av anslaget med cirka 3,2 miljoner kronor. Departementschefen har föreslagit en ökning med 300 000 kronor. Nu är vi överens om i utskottet att det statsfinansiella läget inte tillåter ytterligare höjning, men jag tror att vi måste ta som målsättning att anslaget till konstnärsstipendier skall höjas så snart som det är möjligt. Detta inte minst med hänsyn till de yngre konstnärerna. Med tillfredsställelse konstaterar jag att vissa förbättringar skett när det gäller utformningen av stipendierna. Det föreslås nu att de stora arbetssti pendierna skall kunna utgå med högst 15 000 mot tidigare 12 000 kronor samt att de kan utgå i högst fem år mot tidigare tre år. Dessa åtgärder — som är ägnade att förbättra konstnärernas arbetsvillkor — ligger helt i linje med vad vi tidigare framfört. Beträffande = konstnärsbelöningarna föreligger i utskottet delade meningar om utformningen av dessa. Vi som reserverat oss för en ändrad utformning anser att den nuvarande utformningen innebär att belöningarna får för liten betydelse för de aktiva konstnärerna. Enligt gällande regler skall belöningarna utgå med högst ett belopp som motsvarar fem gånger basbeloppet enligt lagen om allmän sjukförsäkring, eller år 1966 27500 kronor. Genom en reduktionsregel blir dock den faktiska utbetalningen betydligt lägre. Under 1966 belönades formellt 105 konstnärer. Av dessa var det dock endast 44 som fick några pengar, och de fick i genomsnitt 13500 kronor. Slår vi ut den utbetalade summan på alla de 105 som tillerkändes belöning, blir genomsnittet cirka 5 600 kronor. Vi reservanter vill ifrågasätta om inte utformningen av konstnärsbelöningarna i sin helhet bör omprövas. Vi syftar i vårt förslag till en sådan utformning, att konstnärer skulle erhålla det stöd, som konstnärsbelöningarna innebär, under sin aktiva och produktiva tid. Detta skulle enligt vår mening ge konstnärerna större arbetsro, de skulle kunna arbeta mera i frihet utan större ekonomiskt hänsynstagande. Låt mig, herr talman, också anföra några ord om punkt 4. Det gäller anslag till förvärv av konst till statens byggnader. När man forskar i riksdagsprotokollen finner man att detta är en återkommande fråga. Det torde därför inte vara nödvändigt med några längre motiveringar för de olika synpunkterna. Departementschefen föreslår i år en omläggning av detta anslag därför att den gamla konstruktionen inte var till fredsställande ur budgetteknisk synpunkt. I propositionen föreslås dels ett förslagsanslag på 1,8 miljon och dels ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att medge statens konstråd att under budgetåret 1967/68 beställa konst för högst 2 miljoner kronor. Den sista siffran föreslår vi reservanter skall höjas till 2,5 miljoner. Som motivering för denna höjning med 500 000 kronor anför vi en strävan att successivt förverkliga målsättningen om medelsanvisning för konstförvärv till statliga byggnader motsvarande en procent av byggnadskostnaderna.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

Herr talman! Herr Eriksson är överens med oss om att en viss upprustning skett på detta område. Går man tillbaka några år i tiden finner man, att denna upprustning är ganska avsevärd. Man kan naturligtvis anse att det föreligger ytterligare behov, och från olika organisationers sida har som sagts begärts ytterligare 3,2 miljoner. Jag tror att vi alla är överens om att det icke nu finns några möjligheter att ta så raska tag. Därför bör vi i detta sammanhang vara tillfreds med den ökning som departementschefen föreslagit. Såväl på denna punkt som på den senare punkten om inköp av konst till statens byggnader talar herr Eriksson om en viss målsättning. Jag tror att man skall vara väldigt försiktig med sådana målsättningar. Man får lov att tid efter annan ta hänsyn till de ekonomiska omständigheterna och göra de ändringar som är nödvändiga. När det gäller konstnärsbelöningarna vill man från reservanternas sida ha en annan utformning, för att stipendierna enligt herr Erikssons uppfattning skulle bli av större betydelse för de yngre konstnärerna, framför allt under deras aktiva och produktiva tid. Jag tror att vad som framför allt är av vikt för de yngre konstnärerna är att de får sälja av den konst de producerar. Här bidrar ökningen av statens och samhällets inköp av konst i olika sammanhang till att ge dem ett sådant stöd. Konstnärsbelöningarna vill nu inte enbart vara till nytta för de yngre konstnärerna, utan även för de äldre, som därmed kan känna säkerhet och trygghet för den tid då de inte har några inkomster av sin konst. I den mån de tilldelats dessa belöningar, har de då denna säkerhet och trygghet. Det skulle vara till skada om man försämrade den på något sätt. Även jag ber, herr talman, att få återkomma med yrkanden senare men yrkar nu bifall till utskottets hemställan i punkten 1.